Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan vet att jag inte hade möjlighet att påverka utskottets skrivning, eftersom jag inte deltog i behandlingen av ärendet. Helst skulle jag i likhet med motionärerna från mitt eget parti ha sett ait det blivit ett 50-procentigt grundbidrag och ett resten av bidraget beräknats per mandat. Detta hade bättre överensstämt med de principer jag talade om i mitt första anförande. Men vi har alltså accepterat en fjärdedels grundstöd. Det har i alla fall en bestämd likhet med det statliga partistödet som kompletterats med kanslistöd. Herr Johansson i Trollhättan tog upp frågan om samregerande o. d. som egentligen inte har med den här saken att göra. Men om herr Johansson inte förstod parallellen vill jag säga att vi sätter termen kanslistöd inom : citationstecken. Det är alldeles riktigt att väljarna behöver upplysningar om kommunen. Herr Johansson sade att det då ligger närmast till hands att vända sej till de politiska partierna. Jag har ingenting emot detta men då skall också samtliga partier ha samma resurser att lämna information. Menar herr Johansson verkligen att det största partiet i en kommun, vilket det än är, äger bättre förutsättningar att ge information än ett mindre parti? Ett sådant resonemang får orimliga konsekvenser. Herr Johansson, som är en mycket skicklig man, försökte göra gällande att jag önskar en gradering av ledamöterna. Nej, jag vill att partistödet skall gå till partiet. Bestämmelsen om bidrag per ledamot är bara en teknisk sak; i realiteten lämnas stödet till partiet. Ett partis ledamöter i en fullmäktigeförsamling bildar ju tillsammans cen grupp som tillhör partiet, och det är alltså dit pengarna kommer att gå.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan anförde väsentligen två olika skäl för propositionens förslag. "Det första var att det skulle te sig naturligt att tillämpa samma grunder för det kommunala partistödet som för det statliga. I och för sig kan detta vara riktigt, men går man till motiveringarna för det statliga partistödet skall man finna att förhållandena inte är likartade. Det kan alltså föreligga motiv till avvikelser beträffande kommunernas. befogenheter att besluta om kommunalt partistöd. "Det andra: skälet var risken för partisplittring om man utgår från ett grundbidrag per parti. Med den försiktiga utformning av grundbidraget som utskottet föreslagit finns det enligt min mening knappast någon risk i detta avseende. Vi skall ha klart för oss att det inte bara är fråga om att splittra upp sig i partier vid valet. Dessa partier -.skall också vara fast organiserade med stadgår m.m. Det går alltså inte att 'skapa någonting i stil med >Kommunens 'väls, d.v.s. ett parti med en före valet hastigt uppgjord lista. Detta parti. skulle inte vara berättigat till något stöd enligt propositionen. "Men även om det finns risk för bildandet av nya partier måste man tänka på att inte utforma ett partistöd så, vare sig ett statligt eller ett. kommunalt, att man nästan omöjliggör skapandet av nya partier, ty då skadar man Säkert demokratin. : Vad utskottet här föreslagit är ett allvarligt försök till avvägning mellan olika-synpunkter. Det är möjligt att man vid: den avvägningen har haft vissa förhoppningar om att få även socialdemokraterna med på förslaget, men det har inte lyckats. Men jag tror som sagt att utskottets förslag innebär en riktig avvägning.
Herr talman! Jag blev verkligen överraskad, när herr Johansson i Trollhättan sade att varje fullmäktigeledamot skall ha möjlighet att bidra till den politiska propagandan och informationen samt att bidraget därför bör utgå med ett belopp enbart beräknat efter varje ledamot. Detta måste vara ett tankefel av något slag. Om jag har bedömt saken rätt, gäller det här inte att den enskilde ledamoten på något sätt själv skall kunna disponera beloppet. Det är högst önskvärt att herr Johansson i Trollhättan uttrycker sig litet tydligare på den punkten. Som han nu uttalade sig tvingas man dra den slutsatsen som jag här gjort, och det var väl ändå inte meningen.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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan avslutade sitt första anförande med det för kammaren i och för sig hugnesamma meddelandet att han inte tänkte fullfölja sin argumentation. Det var nog klokt, herr Johansson. Om man skulle göra det, råkar man nämligen ut för det otrevliga att tvingas driva saken in absurdum. Herr Johansson i Trollhättan har ett väldigt konstigt sätt att räkna. Först och främst mäter han enighet i procent. Han tror att därför att utskottsmajoriteten — som ju är en lottmajoritet — i sin skrivning företräder samma uppfattning som reservanterna om hur 75 procent av stödet skall fördelas, så är utskottsmajoriteten också till 75 procent enig med reservanterna. Det är ett hugskott som i och för sig är fängslande men utan någon som helst relevans.

Den skenbara enigheten, herr Johansson, är ju bara en följd av våra parlamentariska arbetsformer. Vi måste få fram ett litet antal förslag, som står emot varandra, för att kunna avgöra frågan här i riksdagen. Någon annan grund för den enigheten finns inte. Och herr Johansson, som är en noggrann person och säkerligen läst både utskottsutlåtandet och motionerna väl, har nog klart för sig att redan i de motioner som ligger till grund för utlåtandet finns ett större spektrum av åsikter företrädda än de som till slut framgår av majoritetsutlåtandet och av reservationen. Det är alltså en framtvingad enighet — en på vanliga politiska vägar framtvingad enighet, grundad på praktisktparlamentariska skäl. Jag skall gärna säga herr Johansson, att han kan umedelbart få belägg för en mindre grad av enighet, då jag alltjämt vidhåller att hela eländet är just ett elände, som man har blivit tvungen att acceptera av olika skäl. Det är bara så att en sådan här institution, införd i samhället, kommer förr eller senare att trycka sig på oss alla, och handlingsfriheten försvinner. Därför blir man tvungen att så långt det är möjligt åtminstone försöka utforma stödet på ett sådant sätt att det inte blir alltför uppenbart orimligt. Men bra blir det aldrig. Jag har sagt det en gång tidigare i denna kammare — för något år sedan, när vi behandlade motioner om det stat liga partistödet — att den enda effekt man hittills kunnat se av partistödet är att den politiska verksamheten i landet har blivit totalt nästan exakt så mycket dyrare som vad det offentliga stödet innebär. Inget parti har sedan vi fick det statliga partistödet ansett sig behöva mindre pengar från annat håll, utan snarare mer, eftersom relationerna ytterligare förskjutits genom tillkomsten av detta statliga stöd. Och partifinanser är en fråga om relationer, icke om absoluta tal. Hur jag lyckas med min verksamhet i ett politiskt parti beror inte på hur mycket pengar jag själv har, utan på hur mycket pengar jag har i relation till andra. Ett stöd som lägger ett tjockt och tungt belopp ovanpå förut mycket betydande belopp, som disponeras av ett stort parti, kan bara ytterligare förrycka relationerna och göra situationen alltmer ohållbar för dem som inte är så rika som herr Johanssons välsituerade parti. Det kommunala stödet kommer att fungera på samma sätt, och såvitt jag förstår är det med berått mod man driver igenom ett stöd som är avsett att fungera på det viset. Man kan säga att stödet fungerar bibliskt: >Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.» Och vi behöver inte hymla med detta. Det är fråga om inte så mycket åsikter som intressen i denna fördelning. Låt mig försöka styrka det genom att något pröva herr Johanssons tre punkter. Det skall gälla, säger herr Johansson, samma grunder för kommunalt partistöd som för statligt partistöd. Detta är enligt herr Johansson naturligt. Naturligt är alltså att om en orättvisa en gång är etablerad skall alla följande beslut också vara orättvisa. Det är en logik som i varje fall jag inte är med på. Och kom ihåg: Det finns icke någon enighet om fördelningsmetoderna för det statliga partistödet. Det går alltså inte att åberopa någon tidigare enighet i denna fråga och säga, att har ni varit med om det så får ni vara med om detta också. Vi har inte varit med om det, utan uppfattningen att det är ett orättfärdigt sätt att fördela pengarna gäller även det statliga stödet. Detta kan alltså inte på något sätt styrka de nu föreslagna grunderna för ett kommunalt partistöd. Skall man då undvika alltför stor partisplittring? Vad har herr Johansson emot »>Kommunens väl»? Det är på många ställen ett alldeles utmärkt demokratiskt parti. Det råder heller ingen enighet på den punkten. Det är herr Johanssons förre partiledare som hittat på det märkliga kommunala sambandet, också med tämligen liten förankring i den demokratiska verkligheten. Det finns ingenting som säger att någonting blir bättre av att vi hindrar uppkomsten av partier av typ »Kommunens väl». På många ställen fungerar dessa utomordentligt bra och är ett uttryck för den demokrati som man i dag gärna kallar gräsrotsdemokrati. För mig är det ett stort intresse att icke hindra uppkomsten av den sortens partier. Kan vi något frigöra den kommunala demokratin från den statliga ganska stelt partiuppdelade demokratin, så är det för mig en fördel, inte en nackdel, herr Johansson. Själva syftet med stödet är alltså att förbättra den enskilda medborgarens möjlighet att få information. Informationen skulle förbättras om 30 fullmäktigeledamöter, som har en åsikt får tio gånger så stora förutsättningar att upprepa denna information för sina väljare än det parti som har tre ledamöter i fullmäktige. Men det är, herr Johansson, två i och för sig ur demokratisk synpunkt exakt lika intressanta informationer det här gäller. Det är fråga om att ge väljarna möjlighet att välja mellan olika alternativ. är det detta vi vill? Vill vi åstadkomma bättre förutsättningar för dem att träffa detta val på goda grunder, då skall vi ge dem likvärdig information om båda alternativen, och det kostar lika mycket pengar i det ena fallet som i det andra. Här är det alltså tvärtom fråga om att försämra informationen i samma riktning som den redan är dålig på det sättet, att det råder dålig balans mellan dem som har god råd och kan ge mycken information och dem som har dålig råd och därför får ge mindre information. Man tillgriper gärna, herr Johansson, uttryck av typen »det är naturligt att>, »det är självklart att>, då man har dåliga argument. Då identifierar man sig med det naturliga, gärna med majoriteten. Detta måste vara någonting som alla människor inser, så tycker de flesta. Det är den typiska insändartekniken på våra tidningars insändarsidor, där som bekant var och en alltid företräder ett naturligt, allmänt, självklart intresse gentemot någon sorts förtryckare som försöker pracka på folket andra uppfattningar. Nei, det naturliga är, herr Johansson och alla andra, någonting helt annat. Det naturliga är att enskilda människor, gärna grupper av människor, arbetar politiskt och stöder politiskt arbete. Jag tycker att det någon gång bör sägas från riksdagens talarstol — och därför vill jag nu passa på tillfället att understryka detta — att det är en samhällsnyttig och mycket hedervärd insats att ekonomiskt stödja politiskt arbete, vem som än gör det. Det har under de senaste åren spritts ett gift i vår demokrati att det skulle vara någonting skumt att ekonomiskt stödja politisk verksamhet. Så har aldrig varit förhållandet, utan detta är det finaste man i en demokrati kan ägna sig åt. Det är beklagligt att särskilt en ungdomsorganisation som står herr Johansson nära har ägnat sig åt denna giftspridning i den svenska demokratin. Jag vill gärna ha fastslaget att det enda naturliga sättet att finansiera politisk verksamhet är att genom bidrag från människor som själva bestämmer skaffa in vad som behövs för att partierna skall kunna driva sitt arbete. Något annat »naturligt» finns inte. Allt annat är surrogat.

Herr talman! Jag skulle vilja be herr Johansson i Trollhättan att vara litet exaktare med anföringsverben. Han säger att han har konstaterat en 75-procentig enighet. Konstaterar gör man någonting faktiskt eller i varje fall någonting ostridigt. Herr Johansson har påstått att det finns en 75-procentig enighet, och det är någonting helt annat. Naurligtvis finns det inte någon sådan, och den lilla enighet som föreligger — det försökte jag förklara för herr Johansson för en stund sedan är en påtvingad enighet, som inte grundar sig på den uppfattningen att det skulle vara bra med det system som nu är föreslaget. Jag har försökt göra klart att när man väl en gång etablerar ett sådant system i ett demokratiskt samhälle blir det efter några år så, att det inte längre går att komma ifrån det, även om aldrig så många skulle önska att man kunde det — och det finns många här i landet, herr Johansson, som önskar det. Men det är alltså inte möjligt, ty med själva stödet som sådant har man framtvingat en sorts ovillig enighet om att stödet måste vara kvar. Då återstår bara det vanliga: att med de medel som står oss till buds försöka att åtminstone fila av de värsta kanterna, få systemet någor lunda drägligt, få det att komma i närheten av någonting som är något rättvisare än det annars skulle vara. Det är detta frågan gäller, och att då spekulera om att bakom utskottets förslag skulle ligga en enighet, som kan mätas i viss procent, är bara att tala rakt ut i luften.

Herr talman! Det är bäst att vi klarar ut den här frågan, herr Johansson i Trollhättan. De som har skrivit och undertecknat utlåtandet är inte till 75 utan till 100 procent eniga om vilket förslag som i dag skall underställas riksdagen för avgörande. Exakt så långt sträckér sig enigheten, och det är en mycket vanlig form av enighet i en parlamentarisk församling. Däremot sträcker den sig varken till 75, 50 eller ens 25 procent om man skall börja analysera. de. bakomliggande uppfattningarna ...om hur ett partistöd skall utformas eller om vi över huvud taget skall ha ett partistöd. Men det var de frågorna som herr Johansson i Trollhättan tog upp i sitt första anförande, och de går långt utöver vad som står att läsa i de korta klämmarna i utlåtandet. Därför har vi en stund ägnat oss åt att diskutera dem. Där råder ingen enighet, men vi är som sagt till 100 procent eniga om vilka förslag som i dag skall underställas riksdagen för prövning.
Herr talman! Jag tänkte inte delta i denna debatt, eftersom jag tyckte att reservanternas talesmän på ett utomordentligt sätt redovisade de skäl som jag har angivit i propositionen för den lösning som föreslås. Men herr Carlshamres uttalanden om demokratins arbetsformer ger mig anledning till några funderingar. Låt mig först slå fast det glädjande i att enighet råder om motiven för att kommunerna skall ges möjligheter att lämna detta kommunala partistöd. Under hela debatten har jag emellertid väntat på att av utskottsmajoritetens talesmän få höra skälen till att man i fråga om det kommunala partistödet skall göra avvikelser från den princip som har fastställts för det statliga partistödet. De skälen anfördes inte förrän herr Carlshamre kom upp i talarstolen. Han sade: »Detta med partisplittring tycker jag är ganska bra på det kommunala planet. Jag tycker det är bra att man främjar möjligheten för de många små partierna att komma i gång med kommunal verksamhet.» Här har vi verkligen att göra med en diskussion om demokratins arbetsformer. Vi vill alla, föreställer jag mig, stärka demokratins förutsättningar att utvecklas, att lösa problemen för medborgarna, att vara det system inom vilket våra samhällsfrågor skall behandlas. Jag hade den föreställningen att vi trots allt var ganska överens om att en långtgående partisplittring kan vara negativ från demokratins egen synpunkt. Erfarenheten från andra länder visar att partisplittringen kan förlama demokratins handlingskraft. Gäller då inte samma förhållanden på det kommunala fältet? Länsdemokratiutredningen kunde i sitt betänkande, som lades fram 1965, påvisa att det vid 1962 års val fanns 216 direkt lokala partier inom 158 landskommuner och köpingar. Dessa lokala partier samlade sammanlagt i andel av väljarkåren 2,6 procent. Ligger en stimulans till den typen av partisplittring i linje med vår strävan att stärka demokratin? Ja, om vi anser det skall vi naturligtvis välja den argumentation som herr Carlshamre har valt och dra de slutsatser därav som herr Carlshamre har gjort.

Jag vill gärna understryka vad herr Johansson i Trollhättan tidigare framhållit, nämligen att det inte minst är fråga om att kontinuerligt lämna information till väljarna och medborgarna i syfte att fördjupa demokratin — det är alltså inte bara fråga om att vid ett val försöka erövra mandat. När man lägger allt till allt undrar jag ändå om det inte är ett intresse för vår demokrati att motverka den typ av partisplittring som skulle förlama förutsättningarna att i vårt samhälle verka med demokratiska arbetsformer. Är man överens om att detta bör vara en huvudlinje, borde de konsekvenser som dessa motiveringar fick i fråga om det statliga partistödet få slå igenom också när det gäller det kommunala partistödet.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist måste ha slumrat till något litet ögonblick tidigare under debatten. Han säger sig under hela diskussionen ha suttit och väntat på att få höra skälen till att man vid utformningen av bestämmelserna för det kommunala partistödet skulle avvika från de bestämmelser som gäller för det statliga partistödet. Det viktigaste skäl som jag angav var, att enligt min och många andras uppfattning det statliga partistödet är utformat på ett orättvist sätt och att vi borde göra åtminstone det kommunala partistödet rättvisare. Det är det viktiga skälet för den föreslagna avvikelsen, och det lade jag också den största vikten vid i mitt anförande. Resonemanget om partisplittringen är mycket intressant. Jag tror att vi allesammans har litet grand dåligt samvete i dessa frågor; det må gälla utformningen av en ny författning eller utformningen av grunderna för ett offentligt partistöd. Vi anser oss tvungna att tillgripa någonting som man skulle kunna kalla demokratins nödvärnsrätt. Det finns ingen som tycker att det är bra — jag vill gärna tro det — att små partier skall hållas utanför. Jag tycker inte att det är bra att man skall vara tvungen att nå upp till en röstsiffra av 4 procent av väljarkåren för att i fortsättningen bli representerad i riksdagen. Alla sådana spärrar upplevs i bästa fall som ett nödvändigt ont. Vi har i de flesta fall varit överens om att det dess värre är nödvändigt just med hänsyn till att demokratin skall kunna fungera och för att verksamheten inte skall brytas sönder i alltför små enheter. Men jag är, herr statsråd, icke övertygad om att dessa nödvärnsregler måste vara lika stränga på det kommunala planet som på det statliga. Jag håller med om att det troligen skulle vara en olycka för vår demokrati, om vi i riksdagen i stället för fem partier hade femton små, på många sätt ynkliga fraktioner som det skulle bli svårt att handskas med och som t.o.m. skulle få svårt att handskas med sig själva. Därför har vi också i stor enighet men med en tagg i samvetet gått med på dessa spärrar av olika slag, vilka skall hindra att det uppstår någonting sådant. Men är det verkligen lika nödvändigt på det kommunala planet? Ja, det har blivit det sedan förre statsministern Erlander lanserade den fantastiska tanken om det kommunala sambandet, att allting måste vara likadant i kommunerna som i staten. Men i övrigt tror jag att det finns mycket liten sanning i det påståendet. Vi kan med mycket stor fördel enligt min uppfattning ha ett helt annat partiväsen i en kommun än vi har i staten. Ingenting skulle bli sämre av det. Vi talar i dag mycket om gräsrotsdemokrati. Kan vi komma närmare gräsrötterna än om vi ger möjlighet för lokala opinioner att komma till uttryck och påverka den lokala utvecklingen? De må gärna göra det i partiets form. Därmed har jag inte dragit slutsatsen att man, så fort någonting som kallar sig parti dyker upp, skall börja utbetala en generös klump kommunala pengar till det partiet. Min uppfattning är — och den har jag givit klart uttryck åt tidigare — att någorlunda lika villkor i konkurrensen mellan de etablerade och de inte så väl etablerade borde åstadkommas på det andra sättet, nämligen genom att de etablerade avstod från att skaffa sig orättfärdiga fördelar som de andra inte kan komma åt. Men nu är vi alltså där, och det är utsiktslöst att propagera för den tanken. Då driver mig den politiska nödvändigheten till att försöka att åt minstone i någon mån begränsa olyckorna, och det är vad man vill göra när man föreslår en annan fördelningsmetod. Herr Johansson i Trollhättan sade att han i stort sett ser alla partier — uppenbarligen utom sitt eget — på samma sätt: moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet, »Kyrktuppens vänner», »Kommunens väl», vänsterpartiet kommunisterna etc. Jag har länge anat det, herr Johansson; vi uppfattas alla som ett slags satelliter — litet större eller litet mindre men egentligen små allihop — som rör oss kring centrum, d.v.s. det socialdemokratiska partiet. Herr Johansson skär oss, moderata samlingspartiet och »Kyrktuppens vänner», över en kam. Jag förstår tanken bakom det. Det är en egocentrisk tanke, herr Johansson. Man känner sig själv som den tunga biten i mitten, som solen, kring vilken de andra rör sig. Och jag är säker på att det från solens utgångspunkt inte är så stor skillnad mellan Jupiter och Merkurius.